Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig varför jag och regeringen trots riksdagens tillkännagivanden om att ta bort de femåriga licenserna inte genomfört detta och vilka skäl jag har att inte genomföra riksdagens beslut om att ta bort femårslicenserna. Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka för att genomföra de tillkännagivanden om vapenfrågor som riksdagen fattat beslut om samt vilka åtgärder jag ämnar vidta så att vapenlagen förtydligas när det gäller vapenförvaring så att laglydiga jägare och sportskyttar inte drabbas negativt. Regeringen arbetar aktivt för att säkerställa att vapenlagstiftningen inte ska vara onödigt betungande för jägare och sportskyttar. Som ett led i detta arbete har regeringen tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen utifrån de tillkännagivanden som finns på vapenområdet. Det huvudsakliga syftet med översynen är att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar. Vid översynen finns det möjlighet att titta på om förvaringsreglerna i vapenlagen behöver ändras eller förtydligas på något sätt. En fråga som utredningen särskilt ska titta på är handläggningstiderna i vapentillståndsärenden. Utredaren ska bland annat undersöka om processen för förnyelse av femårslicenserna kan effektiviseras, exempelvis att det kan övervägas om flera femårslicenser ska kunna omprövas gemensamt. När det gäller frågan om att avskaffa femårslicenserna är det viktigt att komma ihåg att kravet på förnyelse endast gäller helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott. Det är alltså vapen som är särskilt stöldbegärliga och farliga och som använts vid till exempel terrorbrott. Som alltid är det viktigt att ändringar i vapenlagstiftningen föregås av noggranna överväganden. Lagstiftningen måste vara utformad så att den i möjligaste mån motverkar förekomsten av illegala vapen och förhindrar att vapen kommer till brottslig användning. Samtidigt får reglerna inte vara onödigt betungande för jägare och sportskyttar. Regeringen anser att det är viktigt att frågorna utreds ordentligt och kommer därför inte att föregripa utredningens arbete.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Sverige har drygt 600 000 vapenägare. Sverige har bland Europas hårdaste krav för att få inneha vapen. Sverige kräver omfattande utbildningar - både teoretisk och praktisk kunskap krävs. Lämplighet prövas hårt. Aktivitet och medlemskap i skytteförening krävs. Uppmätta mål måste nås. Förvaringskraven på vapen är mycket höga i Sverige, och varje vapenägare kontrolleras varje dag i Sverige. Vid minsta misstanke omhändertas och återkallas vapen. Sverige har i dag ett stort problem med gängkriminalitet. Dagligen skjuts personer i landet med illegala vapen, insmugglade eller illegalt tillverkade. Regeringens svar på detta är inte att jaga gängkriminaliteten. I stället ägnar sig regeringen och ministern åt att jaga landets lagliga jägare, skyttar och samlare. I stället för att ägna sin tid åt att jaga grova brottslingar får polisen i dag åka ut och mäta sandkornen i skjutvallarna på landets cirka 3 000 skjutbanor. Självklart kan någon annan än polisen göra det. Men tyvärr gör ministern inget åt detta. Han låter det bara fortsätta. Fru talman! Vid en rad tillfällen under åtta års tid har regeringen försökt försvåra för landets lagliga jägare, skyttar och samlare. Man har aktivt försökt överimplementera vapendirektivet vid ett flertal tillfällen. Man har försökt införa licens på magasin. Man har struntat i att genomföra de cirka 35 tillkännagivanden som riksdagen har beslutat om för att underlätta för landets jägare och skyttar. Ministern har också aktivt uttalat att han inte tänker genomföra ett tillkännagivande när det gäller att ta bort femårslicenserna. Det vill säga att ministern inte tänker följa i demokratisk ordning fattade beslut. Tänk om fler personer och företag här i landet skulle säga samma sak! "Vi struntar i riksdagens beslut." Det hade fått allvarliga konsekvenser i Sverige. Därför är det mycket anmärkningsvärt att ministern så tydligt har uttalat att han inte tänker genomföra riksdagens tillkännagivande när det gäller att ta bort de femåriga licenserna. Självklart måste såväl ministern som övriga i landet följa riksdagens beslut. Fru talman! Polisen hanterar cirka 70 000-90 000 vapen och licensärenden om året. Antalet ärenden skulle kunna minskas om man moderniserade vapenlagstiftningen. En del i detta är att ta bort de femåriga licenserna. Ministern och regeringen har haft åtta år på sig att bevisa att man vill underlätta för landets jägare och skyttar, men ingenting har hänt. I stället har man försökt försämra villkoren. I svaret här i dag säger man att man ska tillsätta en utredning - tre månader före valet. Ministern har alltså inte gjort något positivt för landets jägare, skyttar och samlare på åtta år. Men så kommer ministern och Sregeringen på att det snart är val, och då tillsätter man en utredning som ska vara klar om ett och ett halvt år. Därefter kommer den självklart att begravas i någon låda på Rosenbad för att eventuellt dammas av till nästa valrörelse. Men, Morgan Johansson, jag är helt övertygad om att så korkade är inte landets jägare, skyttar och samlare att de går på ministerns och regeringens försök att blidka de grupper som ministern så aktivt har motarbetat i åtta år. Fru talman! På regeringens hemsida står det att regeringen styr Sverige genom att den genomför riksdagens beslut. Detta behöver korrigeras. Den genomför riksdagens beslut om den vill. Jag vill ha svar av ministern. Varför har han inte tagit bort de femåriga licenserna?

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Ja, då står vi här igen. Det här är vår sista debatt om vapenfrågor denna mandatperiod. Det är åtskilliga gånger som jag och ledamoten Bergheden har stått här i kammaren och försökt tala regeringen till rätta och få den att följa det som riksdagen har beslutat om, men det har hjälpt föga. Ministern hänvisar än en gång till en utredning. Utredaren har ett och ett halvt år på sig att presentera ett förslag, och sedan får man räkna med ytterligare tid för nya lagförslag. Detta är ju bara obstruktion och dimridåer för att förhala det som jägare och sportskyttar fört fram under så många år genom oss riksdagsledamöter. Jakten på sportskyttar och jägare måste upphöra, fru talman. Statsrådet måste upphöra med denna jakt. Det enda vi får höra i statsrådets svar till mig och ledamoten Bergheden är att man struntar i detta och avvaktar utredningen. Det är skamligt. Moderaterna har jobbat med vapenfrågorna under så många år för att förenkla och underlätta för Sveriges jakt och sportskyttar. Vi har lyssnat på rörelsen. Vi har tagit fram hållbara förslag som andra partier senare har följt efter. Vi har till skillnad från andra partier sagt att vi inte är intresserade av några fler utredningar. Femårslicenserna är just en sådan fråga. Det är utrett och klart. Det är bara att verkställa och avskaffa femårslicenserna, men det vägrar regeringen av någon outgrundlig anledning att göra. Det var länge sedan som riksdagen beslutade om flera punkter som ska underlätta för jägare och sportskyttar. Men regeringen väljer återigen att ignorera detta och gömmer sig bakom ytterligare en utredning. Varför ska det vara så svårt att genomföra det som svenska folket genom sin riksdag har beslutat om? Det ökar inte tilltron till systemet, direkt. Och man hänvisar återigen till fakta och siffror som inte är tillämpliga eller låter påskina att svenska lagliga vapen används vid terrorbrott. Det är ohederligt, och det har statsrådet pysslat med under debatter som vi haft. Det är inte lagliga vapen som används i gängkriminalitet eller vid terrorbrott. Det är illegala vapen som förs in i Sverige från andra länder. Det är helt oförståeligt hur regeringen kan blanda ihop detta gång på gång. Att ständigt blanda ihop laglydiga jägare och sportskyttar med terrorister och gängkriminella är en skymf, och det är faktiskt pinsamt. Att gömma sig bakom ytterligare en utredning och fullständigt strunta i vad riksdagen beslutat om är bedrövligt, och jag hoppas att Sveriges 600 000 vapenägare kommer ihåg detta när vi går till valurnorna. Socialdemokraterna är inget parti för jägare och sportskyttar. Det är inget parti för att värna denna stora rörelse som finns i Sverige och som vi ska vara rädda om och hedra i stället för att bedriva någon sorts jakt på den och försvåra för den. Jag skulle vilja ställa frågan hur statsrådet vill jobba för att underlätta för jägare och sportskyttar, men det känns som om det är lönlöst. Det hjälper inte, tyvärr.

Fru talman! För två veckor sedan besökte jag svenska mästerskapet i dynamiskt skytte, som hölls i Malmö. I samtalen med tävlingsskyttar och funktionärer framkom att de problem som de tidigare har påtalat gällande bland annat femårslicenserna och ansvaret för vapenfrågorna fortfarande inte var åtgärdade. Hur är det möjligt? tänkte jag. Riksdagen har klart och tydligt tillkännagivit för regeringen att den bör agera i dessa frågor i enlighet med riksdagens vilja, men detta är något som regeringen fullständigt har struntat i. Fru talman! I regeringsformens portalparagraf står att läsa att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. I 1 kap. 4 § står att riksdagen är folkets främsta företrädare. I 6 § står att regeringen styr riket och att den är ansvarig inför riksdagen. Detta är några av de mest grundläggande formuleringarna avseende vårt statsskick och grunden för vår parlamentariska demokrati. Jag vill fråga justitieminister Morgan Johansson: Varför väljer regeringen att trotsa riksdagen och bortse från folkets vilja? Jag vet att riksdagens tillkännagivanden inte är reglerade genom författningen, så det finns inte någon lagbunden skyldighet för regeringen att följa dessa beslut. Det finns däremot en sedan många år utvecklad konstitutionell praxis att regeringen ska tillgodose den åsikt som riksdagen har meddelat genom tillkännagivanden. Detta har vid flera tillfällen kommit till uttryck genom enhälliga uttalanden från konstitutionsutskottet, som påpekat såväl att önskemålen i tillkännagivanden bör tillgodoses som att det är viktigt att regeringen undviker onödig tidsåtgång vid behandling av tillkännagivanden. Frapperande exempel på tillkännagivanden som man har struntat i är de som handlar om vapenfrågor. Som min kollega Sten Bergheden sa nyss: det finns 35 tillkännagivanden som berör laglydiga vapenägares villkor för att utöva jakt eller sportskytte eller samla på vapen. Det är 35 tillkännagivanden som regeringen har struntat i. Jag vill fråga justitieministern: Skulle det bli lättare för regeringen att tillgodose folkviljan när det gäller vapenlagstiftningen om riksdagens tillkännagivanden blir bindande för regeringen? Justitieministern kan gärna beakta den stora möjligheten att han sitter i opposition under nästa mandatperiod innan han svarar på min fråga.
Fru talman! Till att börja med kan jag informera riksdagen om den senaste händelseutvecklingen när det gäller den här frågan. Det är nämligen så att precis det som vi för några månader sedan varnade för nu har hänt: Sverige har blivit stämt inför EU-domstolen för att Sverige, som enda land i EU, inte har implementerat vapendirektivet. Det finns en småsak i förhållande till Irland som kommissionen arbetar med, men annars är Sverige ensamt om att inte ha genomfört vapendirektivet. Varför? Jo, därför att högern har blockerat alla de förslagen i riksdagen, vilket gör att Sverige nu inte kan leva upp till det som alla andra länder i hela EU gör. Det är detta som är bakgrunden till att vi låter göra denna nya översyn. I den översynen handlar det inte bara om en skärpning av lagstiftningen utan också om åtgärder för att göra det lättare för sportskyttar och jägare och till exempel ändra en del rutiner. Det ingår också i direktivet. Vi i Sverige kan rimligen inte ha det så att vi ska behöva betala mångmiljonbelopp till EU för att vi inte lever upp till vapendirektivet. Varför ska Sverige vara det enda landet i hela EU som inte lever upp till vapendirektivet? Om det är något som är pinsamt är det rimligen detta. Det görs nu en översyn, och då passar högern förstås på att driva på för ett par av sina käpphästar, bland annat det här med femårslicenserna. Jag vill återigen påminna om varför vi har femårslicenser. Det är ju därför att vissa vapen är så stöldbegärliga eller så farliga att man behöver ha en särskild kontroll av dem. Det är inte jaktvapen vi talar om. Här handlar det om automatvapen, pistoler och revolvrar - inte om jaktvapen. Man jagar väl inte älg med kpist, Sten Bergheden? Det gör man inte. Detta är inte jaktvapen, utan det här är vapen som kan användas vid till exempel terrorbrott. Jag vet inte om ni har sett den serie om Clark Olofsson som går på Netflix. Den är inte helt sanningsenlig, kan man väl säga. En sak är dock helt sann, nämligen att det vapen som användes vid Norrmalmstorgsdramat var en kpist av modell 45. Det är händelsevis samma vapen som jag själv utbildades med när jag gjorde min militärtjänst. Det är ett exempel på just den typ av vapen som omfattas av femårslicenserna. Det handlar inte om några jaktvapen utan om automatvapen, som i grunden är militära vapen och som kan användas - och används - vid terrorbrott och annan grov brottslighet. Svensk vapenlagstiftning har alltid byggt på att man måste kunna visa att man har ett behov av ett vapen för att man ska få ha det. När det gäller de här vapnen - de här särskilt farliga terrorvapnen och militära vapnen - har det behövts en särskild ha kontroll. Man måste till exempel kunna visa att man är aktiv sportskytt. Skulle vi ta bort femårslicenserna skulle man som 20-åring kunna gå med i en sportskytteförening, införskaffa en kpist, använda den under några år och därefter bara upphöra med den verksamheten. Då har man en kpist stående i sitt skåp resten av livet. Det är precis det som skulle bli följden om det inte med jämna mellanrum kontrolleras att personen fortfarande har ett behov av detta. Säkerhetspolisen och polisen avråder bestämt från att ta bort femårslicenserna. Därför har jag en fråga till Moderaterna. Ni brukar ju vara så lyhörda för vad Säkerhetspolisen och polisen säger. Varför tycker ni att vi inte ska lyssna på polisen och Säkerhetspolisen just i den här frågan? Förstår inte Moderaterna riskerna med sina förslag?

Fru talman! Nu börjar ministern dra ned den här debatten till den absolut sämsta och lägsta nivån, vilket ministern brukar lyckas med i de här diskussionerna. Ministern blottar också en oerhört stor okunskap i dessa frågor. Det är ju bra för väljarna att inför valrörelsen lyssna till att vi har en minister som faktiskt inte kan de här frågorna. Det är helt enkelt dålig sakkunskap på departementet som ligger till grund för mycket av missförstånden. Fru talman! Dessutom försöker ministern att skylla på oppositionen för att ministern inte har lyckats genomföra vapendirektivet under fem års tid. Under fem år har ministern jobbat med den frågan och fått tydliga direktiv från riksdagen om vad man kommer att acceptera. Ministern har dock vägrat och skickat upp att han försöker att införa licens på magasin. Fru talman! Var i EU-direktivet står det att man ska införa licens på magasin eller märka de gamla historiska vapnen? Detta har kommit till oss här i riksdagen i ett försök som ministern kallar att underlätta men som snarare försvårar ännu mer för landets jägare och skyttar. Det är pinsamt, ministern, att du försöker att lägga skulden för ditt misslyckande när det gäller vapendirektivet på oppositionen. Det är ett av dina misslyckanden som minister i Sverige. Fru talman! Före 2000 hade vi en lagstiftning som reglerade både automatvapen och enhandsvapen. Ministern kan gå tillbaka och titta hur den lagstiftningen såg ut. Den fungerade då, och den skulle fungera i dag. Vi har i Sverige ungefär 145 000 vapen som skulle kunna behandlas på detta sätt. En del av vapnen ligger i gamla samlingar som ministern och regeringen nu börjar återkräva. Värdefulla samlingar som skapats av vapen i Sverige börjar nu återkallas av den här regeringen, fru talman. Hälften av dessa vapen är tillsvidarevapen från tiden före 2000. Om ministern påstår att det skulle bli så oerhört mycket brottslighet med de här vapnen kanske ministern skulle titta på hur många av de vapnen som redan i dag har tillsvidarelicens sedan tiden före 2000. Det är hälften av vapnen, drygt 120 000. De andra vapnen har femårslicenser. Regeringen och Socialdemokraterna införde en prövning 2000 när man införde femårslicenserna. Sedan skulle detta utvärderas. Nu har vi utvärderat det, tycker jag. Det här är bara krångligt för landets jägare och skyttar att hålla ordning på, framför allt för skyttarna. Fru talman! Jag vill också ta upp en kunskapsfråga med ministern. Ministern talar om att man kan söka de här femårslicenserna i klump. Ja, ministern, det kan man göra redan i dag. Då söker man förnyad licens för ett vapen som man haft i ett eller två år och klumpar ihop det. Den möjligheten finns redan i dag, ministern. Detta behöver utredaren inte ens utreda. Detta vittnar om en mycket stor okunskap på departementet. Då är det inte konstigt att man slänger sig med floskler om terrorism, Norrmalmstorgsdramat och annat. Hur kan ministern jämföra Norrmalmstorgsdramat och terrorism i världen med landets lagliga jägare och skyttar? Det borde ministern be om ursäkt för. Det här är inte deras verk. Det är terrorism som ministern faktiskt inte klarar att ta hand om. Där används illegala vapen som är tillverkade utomlands och insmugglade till landet. De vapnen har ministern inte lyckats få tag i. Däremot jagar han Sveriges jägare och skyttar.

Fru talman! Jag skulle vilja säga till statsrådet att han ska skämmas på riktigt. Han står här i kammaren och jämför laglydiga jägare och sportskyttar med terrorister, gängkriminella och nu sist Clark Olofsson. Hade han femårslicenser? Polisen har på eget initiativ infört ett poängsystem som begränsar antalet vapen man får ha i ett vapenskåp. Det är en begränsning som kan vara mer restriktiv än den klassning som finns för vapenskåpet. Detta har exempelvis inneburit att ett hushåll där flera personer jagar eller är sportskyttar tvingas skaffa sig samma anpassade förvaring som företag ska ha, värdeskåp grade 3. Ett sådant skåp, stort nog att rymma jaktgevär, kan kosta mellan 30 000 och 50 000 kronor i stället för ett vanligt vapenskåp, som kostar runt 5 000 kronor. Enligt polisen får man inte heller ha varsitt säkerhetsklassat vapenskåp. Jag får alltså inte ha ett eget vapenskåp hemma då min man och min son som båda är jägare har vapenskåp. De skåp som polisen kräver är mer eller mindre svåra att ha. De är omöjliga i normala bostäder, eftersom vikten på vapenskåpet överstiger byggnormens krav. Det finns exempel på privatpersoner som ålagts åtgärder som inneburit extremt stora kostnader, exempelvis att de måste bygga ett vapenvalv för sina vapen för att de ska kunna fortsätta med sin hobby. Detta är inte rimligt, fru talman. Man kan också ta ett exempel med två aktiva skyttar, en jägare och en sportskytt, som bor tillsammans eller flyttar ihop. Endera tvingas den ena göra sig av med några av sina vapen och kanske sluta med idrottsgrenar, eller så tvingas de leta rätt på en bostad med bjälklag eller golv som klarar av skåpets vikt. Skulle det dessutom finnas en äldre son eller dotter i familjen som vill ta över sina föräldrars intresse för jakt problematiseras detta ännu mer. Som reglerna oftast tillämpas av polisen i dag ställs krav på förvaring i dyra värdeskåp för samtliga hushållsvapen, och poängen ska inte övergå 20. Poängsystemet är inte bara ett orimligt krav för privatpersoner utan är också helt onödigt försvårande för jägare och sportskyttar. Än en gång försvårar man. Fru talman! En enkel och lämplig lösning på detta är att det i lagen anges att privatpersoners vapen ska förvaras i säkerhetsskåp, exempelvis SSF 3492, med det antal vapen per skåp som medges för säkerhetsskåpets klassning. Slopa detta poängsystem, som bara krånglar till det och försvårar för jägare och sportskyttar! På detta sätt skulle man kunna återgå till vad som var avsikten när förvaringskravet infördes och undanröja försvårande tolkningar av vapenlagen som direkt komplicerar och motverkar utövandet för Sveriges jakt och sportskyttar. Därför bör vapenlagen förtydligas på detta område. Det finns flera förslag på åtgärder som skulle kunna underlätta för landets sportskyttar och jägare. Jag förstår att ministern vill förbjuda en massa vapen i samhället, men det är fel vapen och fel grupp som man angriper och jagar. Fokusera på rätt saker i stället!

Fru talman! Jag har en reflektion. Det är märkligt att regeringen gång på gång väljer att hänvisa till Netflix för att få argument för sin politik. Annika Strandhäll hänvisade till serien Chernobyl för att försvara stängningen av kärnkraften. Morgan Johansson hänvisar till serien om Clark Olofsson för att försvara sin politik, som slår mot legala vapenägare. Netflix är fiktion. Kom till verkligheten, justitieministern! Fru talman! Jag fick inte svar på min fråga om riksdagens tillkännagivanden. Men det är uppenbart att regeringen avstår från att hantera tillkännagivanden när dessa inte överensstämmer med regeringens uppfattning och bedömning i olika frågor, såsom frågan om regelverken som berör jägare, sportskyttar, vapensamlare och vapenhandlare. Det är mycket upprörande. Ännu mer upprörande är att regeringen ger sken av att så inte är fallet. Ministern skriver i sitt svar till mina kollegor: "Regeringen arbetar aktivt för att säkerställa att vapenlagstiftningen inte ska vara onödigt betungande för jägare och sportskyttar." Det där är inte sant. I kommittédirektivet till vapenutredningen står det inte att den ska utreda hur riksdagens beslut ska genomföras, utan om sådana ändringar som riksdagen beslutat om över huvud taget bör genomföras. Det är skillnad. Ministern borde vara ärlig.
Fru talman! Till att börja med kan jag väl säga så här till de moderata debattörerna: Ni får gärna kalla mig okunnig och dum, säga att jag ska skämmas och så vidare. Jag har nu varit med i över 20 år i politiken på den här nivån och har hört det här från högern många gånger tidigare. Så fort argumenten tryter och ni inte klarar debatten höjer ni i stället tonläget, går till personangrepp och beter er precis som ni gör nu. Det är ingen styrka att göra så. Tvärtom är det att uppvisa svaghet att inte klara av att föra debatten på ett bättre sätt än vad ni gör just nu. Om det nu är så att jag är okunnig och inte vet någonting om de här frågorna, och om dessutom departementet är okunnigt, är min nästa fråga till Moderaterna: Är polisen och Säkerhetspolisen också okunniga om det här? Normalt sett brukar Moderaterna vara oerhört lyhörda för allt vad polisen och Säkerhetspolisen säger och deras bedömningar. Men så är det inte i det här fallet. Här bryr ni er inte ett endaste dugg om vad polisen säger. När polisen varnar för att fler farliga vapen av automatkaraktär kommer att komma ut i samhället om man tar bort femårslicenserna och det sedan kan kopplas till bland annat terrordåd rycker Moderaterna på axlarna och låtsas som ingenting. Ni har uppenbart lyssnat på vapenlobbyn. Min fråga till Moderaterna är: Varför vill ni inte lyssna på polisen och Säkerhetspolisen? Boriana Åberg säger helt korrekt att tillkännagivanden inte är bindande för regeringen, och oavsett hur det går i valet tänker jag inte verka för att det blir så. Det måste nämligen råda ett samspel mellan regering och riksdag. Regeringen förbereder lagstiftningen och lägger fram förslag till riksdagen, men det finns inget som hindrar riksdagen från att själv lagstifta, om den nu vill göra det. Den enda skyldighet regeringen har när det gäller tillkännagivanden är att man ska redovisa för riksdagen hur man behandlar dem. Det är precis det jag gör nu och det vi gör i en särskild skrivelse till riksdagen varje år. Vad jag säger här i dag är att riskerna med att ta bort femårslicenserna är så stora att varken jag eller den regering jag företräder kan ta på oss det. Låt mig påminna om att det här inte handlar om jaktvapen utan om automatvapen, pistoler och särskilt stöldbegärlig egendom. Om ni vill ta bort femårslicenserna får ni göra det själva. Ni får utarbeta ett sådant lagförslag, lämna det till Lagrådet, skicka ut det på remiss, höra vad polisen och Säkerhetspolisen säger, lagstifta om det och sedan ta konsekvenserna. Om det sedan leder till ett eller flera sådana här fruktansvärda dåd är ansvaret ert, inte mitt. Ingenting hindrar dock riksdagen från att stifta en sådan lag och gå fram med det, men då får ni som sagt ta denna risk. Vi har tillsatt en utredning för att se över vapenfrågorna i stort, och jag påstår att det inte alls är fråga om inskränkningar. Syftet med utredningen är att Sverige ska leva upp till vapendirektivet, precis som alla andra länder i EU ämnar göra. Tänker Moderaterna medverka till att Sverige kan leva upp till och implementera vapendirektivet?

Fru talman! Låt mig börja med att ge ministern ett råd: Gå tillbaka till den lagstiftning vi hade för dessa vapen innan 2000! Den lagstiftningen fungerade då och hade gjort det i 65 år. Ministern påstår att bland andra polisen tycker något annat. Då är det väl märkligt att hälften av dessa 145 000 vapen fortfarande har tillsvidarelicenser. Borde inte polisen och ministern då se en massa brottslingar bland dessa vapenägare? Det visste ministern visst inte heller. Ministern säger ofta att han försöker underlätta för jägare och skyttar. Låt mig därför räkna upp en del av det som ministern och regeringen har pysslat med de senaste två mandatperioderna. Man har inte infört den viltmyndighet som beställts, man har tagit bort det allmänna uppdraget för Jägareförbundet och lagt ansvaret på Naturvårdsverket och man har höjt jaktkortsavgiften från 300 till 400 kronor. Regeringen har vidare låtit vargstammen växa ohämmat, vilket hotar landsbygden och djurhållningen - detta trots att vi har ett beslut om 170-270 vargar. Man har också struntat i 35 tillkännagivanden och försökt jämföra laglydiga jägare och skyttar med terroristverksamhet. Fru talman! Ministerns och regeringens trovärdighet hos landets jägare, skyttar och vapensamlare är just nu nere på lägsta tänkbara nivå. Under åtta år har man struntat i riksdagen och vägrat genomföra demokratiskt fattade beslut. Sverige måste ha en ny regering som efter valet den 11 september genomför det riksdagen fattat beslut om. Denna regering har gjort sitt och ska bytas ut den 11 september.

Fru talman! Hur svårt kan det vara för ministern att driva denna fråga och visa att han vill underlätta för landets jägare och sportskyttar? Man ska jaga kriminella, inte laglydiga jägare och sportskyttar. En dömd brottsling har illegala vapen, inte laglydiga jägare och sportskyttar. Det som kännetecknar regeringens handlande i vapenfrågan är att man konstant blandar ihop korten. Man klumpar ihop fakta, skuldbelägger och obstruerar beslut fattade av riksdagen. Man har ignorerat 35 tillkännagivanden. Man har noll respekt för svenska folkets vilja, som vi, dess företrädare i riksdagen, har tillkännagett för regeringen. Fru talman! Socialdemokraterna är fullständigt odemokratiska. Det här går inte, och det hoppas jag att folket visar i höstens val. Det enda regeringen jobbar med när det gäller detta är att försvåra för landets jägare och sportskyttar. Vapenlobbyn, vilka är det? Pratar ministern om landets laglydiga jägare och sportskyttar? Man jämför dem med terrorister, med gängkriminella och nu senast med Clark Olofsson. Vilket lågvattenmärke! Jag förväntar mig mer av en regering, och jag förväntar mig mer kunskap av ministern i dessa frågor. Det är ett önskemål. Det är ingen svaghet vi håller på med här i riksdagen.
Fru talman! Jag får inga svar alls från Moderaterna. Varför vill ni inte lyssna på polisen och Säkerhetspolisen? Det är ju självklart att risken för terrorbrott ökar om det kommer ut fler automatvapen i samhället. Om vi går er väg kan man som 20-åring gå med i en sportskytteförening och skaffa en kpist som man sedan kontrollfritt kan ha därhemma resten av livet. Det kommer givetvis att medföra större risk för att sådana vapen kommer på avvägar. Det räcker att ett, två eller tre vapen kommer på avvägar för att vi ska få mycket allvarliga terrorbrott. Låt mig ge ett exempel. Vi har haft problem med ensamagerande högerextremister som gått in på skolor och angriper folk med kniv. I USA och andra länder med stor vapentillgång, inte minst på automatvapen, används sådana vapen just till denna typ av brott. Jag vill inte att dessa farliga terrorvapen kommer på avvägar och hamnar i händerna på en sådan person. Det handlar givetvis om dem som kan skadas i terrorbrotten, men det handlar också om de poliser som tvingas möta en sådan gärningsman. Det är det polisen också ser. Kommer dessa helautomatiska vapen, kpistar, automatkarbiner och annat, i fel händer ökar risken för såväl allmänhet som polis. Vi kommer att göra en översyn för att leva upp till vapendirektivet, och jag kommer att medverka till att förbättra för vapenägare. Men jag tänker inte ge mig när det gäller femårslicenserna.